Fru talman! Agneta Luttropp har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att frågan om avskaffande av tvångssterilisering ingår i den i april aviserade propositionen Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag . Könstillhörighetsutredningen lämnade sitt betänkande 2007. Utredningen föreslog en ny lag för ändring av könstillhörighet och att lagens nuvarande krav på sterilisering ska ersättas av ett mer långtgående krav på kastrering. Socialstyrelsen har därefter utrett frågan ytterligare, och i juni 2010 överlämnade myndigheten en rapport till regeringen där man föreslog vissa ändringar i lagen, bland annat att kravet på sterilisering ska avskaffas. Beredning av de lämnade förslagen pågår för närvarande inom Regeringskansliet.
Fru talman! Tack så mycket för svaret! Ska jag tolka svaret från ministern som att den beredning som nu har hållit på i ungefär ett och ett halvt år ska fortsätta även efter april i år? Då har den hållit på i närmare två år. Ska de personer som väntar på könsbyte men som inte vill sterilisera sig inte få svar före sommaruppehållet? Hur länge ska de i så fall få vänta?
Fru talman! Jag ska först säga att i månadsskiftet maj/juni förra året, alltså 2011, fick regeringen utredning och remissvar från Socialstyrelsen. Vi har haft dem i ungefär sju månader.

Det kravet ska upphävas. Det andra kravet handlar om att man i dag måste vara svensk medborgare. Det ska upphävas. I propositionen avser jag också att markera tydligt att regeringen har för avsikt att återkomma till frågan om att ta bort kravet på sterilisering. Jag ska förklara varför det här inte är fullt så enkelt som man först kan tro. Det är nämligen så att om man bara bestämmer sig för att ta bort kravet på sterilisering i den här lagstiftningen kommer det att innebära att de personer som det här rör kommer att möta annan lagstiftning där de av myndigheter kommer att få avslag eller ett nekande besked. Då kommer det här att landa i en rättslig prövning där de här personerna sannolikt kommer att överklaga. Det kommer att gå till nästa rättsliga instans och prövas där. Och därefter kanske det går vidare. Det här kommer att skapa en väldigt stor rättsosäkerhet och en osäkerhet för de här personerna kring vad som ska gälla. Därför är min avsikt och min önskan att vi kan komma så långt som möjligt med att hitta de uppenbara brister som kommer att finnas i lagstiftningen i övrigt och som kommer att göra det svårt för de här personerna. Jag vill identifiera de bristerna och kunna justera lagstiftningen där också. Jag har försiktigtvis sagt att jag tror att en sådan här lagstiftning kan träda i kraft senast den 1 juli 2013. Det är just för att vi ska hinna lägga saker och ting till rätta. Alternativet blir att de här personerna kommer att kastas in i en situation med ständiga rättsliga processer och den osäkerhet som det innebär. Och det kommer sannolikt att ta längre tid än till den 1 juli 2013. Då tycker jag att det är viktigt att vi tar itu med de brister som vi enkelt kan se. Sedan kommer vi säkert att upptäcka mer, men vi ska ta itu med det som vi kan se och kan lägga till rätta för att skapa största möjliga säkerhet och största möjliga trygghet för de personerna.
Fru talman! Det jag får höra nu är någonting som gläder mig väldigt mycket. Det jag hör, och det jag väl anade innan också, är att det inte är kört. Man har redan nu bestämt sig för att ta bort kraven på att vara gift och att ha svenskt medborgarskap för att sedan återkomma om steriliseringskravet. Det upplever jag som en dörr som inte riktigt har funnits där tidigare. Dörren står lite mer på glänt just nu. Jag vill bara i det här inlägget säga att det finns en del länder som har tagit bort steriliseringskravet, bland annat England. Där har man gjort kopplingen mellan mänskliga rättigheter och tvångssterilisering. Då är min fråga: Kan ministern också se de kopplingarna?
Fru talman! Jag skulle först vilja säga att dörren inte bara står på glänt, utan den är öppen. Vi kommer från regeringens sida att lägga fram förslag som innebär att kravet på sterilisering upphävs. Det jag ville försöka förklara var att det kan finnas en och annan som tycker att den här lagstiftningen måste komma på plats om några månader eller från den 1 januari 2013. Jag har inga skäl att se till att det tar längre tid än nödvändigt utan vill skapa en så trygg och väl fungerande lagstiftning som möjligt för alla de personer som vill se en ny lagstiftning och som är i behov av att lagstiftningen faktiskt fungerar i praktiken. Agneta Luttropp tar också upp frågan ur ett MR-perspektiv. Det är ingen hemlighet att Sverige har fått kritik av bland annat Europarådets kommissionär för mänskliga fri och rättigheter och i en del andra sammanhang också. Jag vänder mig lite grann mot ordet tvångssterilisering. Krav som ställs för en viss annan medicinsk behandling är förstås någonting som vi i normala fall säger nej till. Det hörs ibland i den svenska debatten krav på att personer som till exempel ska få sin lungcancer behandlad måste sluta röka. Det är klart att det är önskvärt att de slutar röka, men det kan inte vara så att vi i Sverige måste kvalificera oss för en viss typ av medicinsk behandling. Här finns möjligen paralleller till steriliseringsfrågan. Jag är väl bekant med det resonemanget och tycker förstås att det ligger en hel del i det. Det tycker jag att vi kan lämna bakom oss. Vi är i samtliga fyra partier i regeringen överens om att den nuvarande lagstiftningen på det här området ska avskaffas. Det gäller att göra det på ett sätt som kan gå så snabbt som möjligt men med säkerställande av att lagstiftningen i praktiken kommer att fungera på det sätt som vi önskar för de personer som berörs.
Fru talman! Det blir ett väldigt kort inlägg. Jag kan bara säga att Miljöpartiet verkligen noga kommer att följa den här utvecklingen för att se att det inte blir fördröjningar. Vi är naturligtvis väldigt måna om att det här hanteras så snabbt som det går, men samtidigt med kvalitet.
Fru talman! Underbart är kort, heter det. Tack för ett intressant meningsutbyte! Vi får säkert tillfälle att komma tillbaka, om inte annat i samband med att propositionen avlämnas.